Herr talman! Erik Andersson har med anledning av de förslag om förändringar av RUT-avdrag som regeringen lämnat i budgetpropositionen frågat mig hur regeringens beredning av ärendet har gått till och vilken påverkan på de totala RUT-avdragen som jag bedömer att förändringarna kommer att ha. Beredningen av förslagen har skett på sedvanligt sätt genom att förslagen beretts inom Regeringskansliet, remitterats och lagrådsgranskats. Som framgår av budgetpropositionen beräknas förändringarna av RUT-avdraget sammantaget öka skatteintäkterna med 90 miljoner kronor 2016. Förändringarna kommer inte att innebära någon skillnad för de allra flesta som i dag gör RUT-avdrag.
Herr talman! Tack för svaret, finansministern! Jag tycker att svaret på min interpellation är i kortaste laget. Jag frågade om vad halveringen av RUT-avdraget har för påverkan. Då får jag svaret att det påverkar staten så att man får in 90 miljoner kronor i ökade skatteintäkter - inte ett ord i svaret om de företag som drabbas, de som arbetar i dessa företag eller de barnfamiljer som väljer att använda sig av RUT. För 90 miljoner kronor har finansministern och regeringen skapat en stor osäkerhet i en bransch som var på tillväxt, och detta med anledning av att avdraget inte ska göras för inomhuspooler. Då kan man fundera: Tänkte finansministern att hon skulle få stöd av svenska folket genom att peka ut att en del av avdraget skulle användas till lyxkonsumtion? Jag anser att finansministern är väldigt fixerad vid rengöring av inomhuspooler. Enligt en artikel i en tidning från oktober 2014 vill regeringen halvera avdraget. Vidare kan man läsa att de som drabbas av halveringen och åtstramningen är sådana som köper in matlagningstjänster eller beställer rengöring av inomhuspooler och att de nu själva ska stå för hela kostnaden. Jag delar uppfattningen att just rengöring av inomhuspooler inte utgör något kärnområde. Men jag har inte sett och inte hört att RUT-avdraget har använts för rengöring av inomhuspooler. Jag har varit ute på flera RUT-företag och frågat om detta, eftersom jag tyckte att det var konstigt att man använde sig av RUT för rengöring av inomhuspooler. Det finns ju inte heller så många inomhuspooler i Sverige, såvitt jag känner till. Men jag fick inte fram någon uppgift om det. Då bad jag RUT, riksdagens utredningstjänst, att utreda om det här avdraget har använts till rengöring av inomhuspooler. Men man har inte fått in någon uppgift om det, och det går inte att få fram några sådana uppgifter. Hur tänkte finansministern för att få in 90 miljoner i ökade skatteintäkter? Av rent ideologiska skäl pekar hon på att RUT-avdraget skulle användas till lyxkonsumtion. Finansministerns idé om inomhuspoolrengöring är väldigt märklig och den har skapat en osäkerhet i den här branschen. Vi har vid flera tillfällen försökt få svar från finansministern om varifrån hon fått att detta avdrag har gått till rengöring av inomhuspooler. Vi har dock inte fått något svar, men jag hoppas att jag kan få det i dag. Det har varit en lönsam reform. Populariteten i att anlita ett RUT-företag har ökat. Sju av tio svenskar vill behålla avdraget som det är, och 83 procent av alla svenskar är positiva till hushållsnära tjänster. Trots det planerar regeringen att halvera avdraget vid årsskiftet för att få in 90 miljoner kronor i ökade skatteintäkter. Vad har RUT skapat för Sverige? Det har skapat 20 000 jobb. Tre av fyra kommer direkt från arbetslöshet. Konjunkturinstitutet anser att RUT ger lägre arbetslöshet. Herr talman! Jag hoppas att jag kan få svar på frågan.

Herr talman! Erik Andersson säger att jag är fixerad vid inomhuspooler. Det är nog inte jag som är fixerad vid inomhuspooler med tanke på att moderata riksdagsledamöter har ställt inte en, inte två utan tre interpellationer om inomhuspooler. Låt mig påpeka, som så många gånger tidigare, att den förändring vi gör påverkar 1 procent av RUT-köparna. De har en genomsnittlig inkomst på 960 000 kronor om året och kan rimligen fortsätta att köpa sina RUT-tjänster. Det bör därför inte påverka de anställda eller företagen i denna bransch i någon större omfattning.
Herr talman! Jag hävdar att det är finansministern som har tagit upp inomhuspoolerna i debatten. I tidningen från oktober 2014 pekar finansministern som sagt på just inomhuspoolrengöring. Det var nog ingen i vårt land som trodde att RUT-avdraget kunde användas för rengöring av inomhuspool. Det finns förmodligen ytterst få inomhuspooler i Sverige. Ingen vet hur många det finns, och för att få reda på det får man ringa till varje kommun. Men det finns inte många. Oavsett vad finansministern säger kommer halveringen att påverka sektorn hårt. Svenskt Näringsliv gör bedömningen att sektorn kan växa med så mycket som 36 000 personer om RUT-avdraget behålls och byggs ut med fler tjänster. RUT-företagen är viktiga för integrationen. Varannan anställd i ett RUT-företag är född utomlands. Även finansministerns egna väljare anser att avdraget ska vara kvar på den nivå som det är i dag. Det är bara 20 procent som är positiva till sänkningen. En studie från Stockholms universitet visar att gifta kvinnors inkomster ökar tack vare RUT. Tyvärr är det fortfarande så att det mesta av det obetalda hushållsarbetet i hemmet görs av kvinnor. Antalet kvinnliga företagare ökade med 34 procent mellan 2006 och 2012. Under denna tid infördes avdraget. Men på grund av regeringens aviserade försämring av RUT-avdraget har hela sektorn bromsat in. Regeringens politik har gjort att tillväxten för RUT-företagen har minskat från 10 procent till 1 procent. Vart tredje företag befarar att man måste säga upp anställda och erbjuda mer timanställningar. Man tror också att det leder till mer svartarbete. På Gasellgalan hyllade finansministern RUT-avdraget och beskrev att RUT-sektorn är intressant och att det är kostnadseffektivt att subventionera denna bransch som vuxit fram. Ändå tänker finansministern försämra för hela sektorn. För det första: Hur kommer det sig att finansministern är så fixerad vid poolrengöring? För det andra: Hur kommer det sig att finansministern vill försämra för en bransch som är på tillväxt?
Herr talman! Det påverkar som sagt 1 procent av RUT-köparna. En genomsnittlig RUT-köpare köper för under 5 000 kronor om året, så de flesta kan femdubbla sitt RUT-köpande innan man slår i taket. Det är sant att RUT-avdraget är mer kostnadseffektivt än de andra väldigt dyra och ineffektiva skattesänkningarna som den förra moderatledda regeringen gjorde, till exempel sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar, vilken vi nu avvecklar.
Herr talman! Även om finansministern hävdar att det påverkar ytterst få påverkar det en bransch väldigt negativt. Som jag tidigare sa har det skapat stor osäkerhet i branschen. Företagen väljer att inte anställa och låter fler gå på timmar. Det är inte bra. De tror också att det leder till mer svartarbete. Herr talman! I själva verket handlar det om ideologi rakt igenom. Jag kan inte tänka mig att finansministern kände att hon behöver just dessa 90 miljoner till staten. Hur mycket kostar inte försämringen och den osäkerhet företagen känner? Vad kostar inte det staten? Finansministern försökte lura svenska folket genom att påstå att RUT-avdraget används till poolrengöring fast det inte gör det. Så kunde hon motivera en ideologisk nedskärning som drabbar en bransch och alla familjer som behöver hjälp.
Herr talman! Nej, det drabbar inte alla familjer som behöver hjälp. Det drabbar 1 procent av de familjer som använder RUT-avdrag. Alla andra drabbas inte - om man inte just då använder det för poolrengöring. Men det verkar ju inte särskilt många göra, även om det är fullt möjligt med det regelsystem som Erik Andersson försvarar. Det drabbar som sagt 1 procent, och de har en genomsnittlig inkomst på 960 000. Det är dessa familjer Erik Andersson kämpar för. Det är inte alla familjer, vill jag påpeka. Erik Andersson är orolig för att detta skapar osäkerhet i branschen. Om Erik Andersson var seriös och allvarlig med det borde Erik Andersson inte ägna sin tid åt att stå i kammaren. Han borde i stället vara ute på företagen och berätta att detta är en ytterst liten förändring. Jag har erbjudit en del borgerliga riksdagsledamöter som är intresserade av frågan att tillsammans med mig ta ett initiativ för att upplysa företagen om att det är en ytterst liten förändring som sker och att de tryggt kan fortsätta att expandera och ha människor fast anställda. Jag bjuder givetvis även in Erik Andersson att vara med. Du är hjärtligt välkommen.